Herr talman! Ola Johansson har frågat mig om jag tänker verka för att Bostadsplaneringskommitténs förslag ska genomföras enligt föreslagen tidsplan eller om jag är beredd att fördröja genomförandet i avvaktan på Indelningskommitténs slutsatser. Bostadsplaneringskommittén har föreslagit en ny lag om regional fysisk planering med planerat ikraftträdande den 1 januari 2019. Enligt förslaget ska de samverkansorgan som avses i lagen om samverkansorgan i länen och de landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län svara för att inom respektive län bedriva regional fysisk planering. I Gotlands län ska Gotlands kommun ha i uppgift att bedriva regional fysisk planering, och i övriga län ska landstinget ha uppgiften. Enligt kommitténs förslag ska det finnas ett regionalt fysiskt program antaget i varje län senast år 2022. Kommitténs förslag innebär att de aktörer som ska svara för den regionala fysiska planeringen i vissa fall kommer att behöva förstärka sin kompetens när det gäller sådan fysisk planering. Bostadsplaneringskommitténs betänkande har under hösten 2015 varit på remiss, där det sista remissvaret kom in till Regeringskansliet den 4 december 2015. Arbete pågår nu med att sammanställa och analysera remissvaren inför regeringens bedömning av förutsättningarna för att genomföra kommitténs förslag. Detta arbete kommer att pågå under våren 2016. Indelningskommittén har i uppdrag att föreslå en ny läns och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017. Dessförinnan ska kommittén senast den 29 februari 2016 till regeringen lämna en delredovisning som innefattar en lägesbeskrivning av dialogen med berörda parter, förslag på den fortsatta processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget. Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den 30 juni 2016. Regeringen har ännu inte tagit ställning till Bostadsplaneringskommitténs förslag, och förutsättningarna för en ändrad länsindelning är under utredning. Det framstår dock inte som otänkbart att det kan uppstå vissa oönskade konsekvenser om Bostadsplaneringskommitténs förslag genomförs utan att man beaktar eventuella ändringar i länsindelningen. Det kan exempelvis finnas en viss risk för förgävesarbete hos de ansvariga aktörerna om den organisation som ska sköta den regionala fysiska planeringen behöver justeras på grund av en ändrad länsindelning. Mot den bakgrunden anser jag att det är nödvändigt att hänsyn tas till Indelningskommitténs arbete för att en regional fysisk planering ska få en ändamålsenlig utformning. Detta innebär inte att Bostadsplaneringskommitténs förslag läggs på is. Redan i juni 2016 ska Indelningskommittén redovisa om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att det redan i sommar kommer att finnas möjlighet att bedöma hur det fortsatta arbetet med genomförandet av Bostadsplaneringskommitténs förslag ska bedrivas. Genomförandet av Bostadsplaneringskommitténs förslag behöver således inte försenas.

Herr talman! Tack för ditt svar, statsrådet. Det bekräftar min farhåga. Regeringen tycker att det är ett problem att det samtidigt pågår en översyn av länsindelningen och kommer därför att kunna dröja med genomförandet Bostadsplaneringskommitténs förslag. Det står skrivet i stjärnorna när vi får det hit till riksdagen för beslut. Det har rättare sagt lagts på is. Det som göms i snö kommer upp i tö, för att använda ett för dagen aktuellt ordspråk. Det ger dubbel osäkerhet. De regioner som är beredda att gå före - till exempel de 15 undertecknare av debattartikeln i Svenska Dagbladet den 15 oktober som jag citerar - vill kunna förbereda sig och redan ha en organisation på plats 2019. De blir osäkra, eftersom alltsammans hänger på om och när Indelningskommittén presenterar ett förslag som kan accepteras av riksdagen. De regioner som av någon anledning kan komma i fråga för en annorlunda indelning lägger nu all sin energi på att försöka påverka Indelningskommittén när de i stället borde ha klara riktlinjer för att kunna förbereda sig för regionplanering. Herr talman! Jag är hallänning och känner en tillförsikt för det egna länets förmåga att hantera regionplaneinstrumentet. Jag vet att Region Halland, Länsstyrelsen i Halland och kommunerna redan har den kompetensen. Några av oss har till och med redan varit med och tagit fram en gemensam plan för Göteborgsregionen inom vårt kommunalförbund GR. För oss hallänningar vore det en styrka och är något vi väntar på att kunna planera för en halv miljon invånare redan till 2030 som en sammanhållen tillväxtregion mellan Göteborg och Malmö. Nog om det: Håll Halland helt! Alliansregeringen tillsatte den parlamentariska Bostadsplaneringskommittén 2013. Utredningen presenterade sina förslag i enighet sommaren 2015. Då var bostadsministern mycket entusiastisk. Men på senare tid har det tystnat kring Bostadsplaneringskommitténs förslag. Om regeringen undantagsvis beskriver hur man tänker möta det alltmer akuta behovet av bostäder i landet nämns inte regionplanering alls. Nu är det nya blocköverskridande samtal som gäller, med andra frågeställningar. Vi ser fram emot det. Jag minns tidigare debatter med statsrådet där han gärna och ofta framhöll just Bostadsplaneringskommittén som ett exempel på sådana blocköverskridande samarbeten. Det var måhända väl optimistiskt, eftersom kommittén bara hade ett uppdrag. Det var att utreda olika alternativ för att kunna genomföra fysisk planering på regionnivå. Men ändå: Mehmet Kaplan skröt, som om detta skulle lösa allt. Det var Alliansen som tillsatte kommittén, gav uppdraget och bjöd in Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna att delta. Utredningen var enig, och remissvaren har varit positiva. Nu är det den rödgröna regeringen som svävar på målet. Vilket är det förgävesarbete som man talar om, och vilka är det i så fall som drabbas? Vilken hänsyn är det som måste tas till Indelningskommittén? Inser inte regeringen att det arbetet kommer att kunna ta väldigt lång tid? Herr talman! De besked som gavs i ministerns svar är svävande. Om det är så att den slutliga indelningen ska inväntas kommer inte någon regionplanering att kunna påbörjas 2019 som Kaplan utlovar. Inget län kommer att ha någon regional plan färdig för fysisk planering till 2022 års slut eller ens början. Vi är överens om hur viktigt det är att ansvaret för att planera fördelas på fler händer och att regionerna har en särskild betydelse nu när 700 000 bostäder ska fram till 2025 och en ökande befolkning med 1 miljon personer till 2025 ska fördelas över landet och inte bara i storstäderna. Tyvärr innehåller ministerns svar inte heller denna gång svar på frågor vi ställer om bostadskrisen och på vilket sätt vi nu ska få fart på planering och byggande av de tiotusentals fler bostäder som behövs nu och de närmaste åren.
Herr talman! Jag tackar Ola Johansson för uppföljningsfrågorna. Ola Johansson säger "om och när" Indelningskommittén kommer med förslag. Det var dock precis det jag redogjorde för i mitt inledningsanförande, Ola Johansson. Det kan finnas en viss risk för förgävesarbete hos de ansvariga aktörerna om den organisation som ska sköta den regionala fysiska planeringen behöver justeras på grund av en ändrad indelning av länen. Därför är det viktigt att ta hänsyn till Indelningskommitténs arbete, för att en regional fysisk planering ska få en ändamålsenlig utformning. Det gäller inte "när", men "om" stämmer ju, Ola Johansson. Det är nämligen inte säkert att Indelningskommittén kommer med de här förslagen. "När" är dock helt riktigt, och det redogjorde jag för i inledningsanförandet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017, men innan dess kommer kommittén senast den 29 februari i år att till regeringen lämna en delredovisning som innefattar en lägesbeskrivning av dialogen med berörda parter, förslag på den fortsatta processen samt - och det här är viktigt - en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget. Om det är så att kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén nämligen lämna ett delbetänkande senast den 30 juni i år. Det är alltså egentligen inga konstigheter; svaret på frågan "när" finns svart på vitt. När det gäller frågan "om" ska kanske varken jag eller Ola Johansson spekulera, eftersom kommittén faktiskt är rätt så kompetent att komma fram till olika typer av förslag.

Herr talman! Jag tackar Mehmet Kaplan för genmälet. Jag upprepar vad de ledande politiska företrädarna för 15 regioner skrev på Svenska Dagbladets debattsida den 21 oktober 2015: "Vi uppmuntrar regeringen att fullfölja Bostadsplaneringskommitténs förslag enligt tidplan. Det är ett viktigt steg i riktning mot en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela Sverige, som gör oss starkare rustade att möta den globala konkurrensen!" Alliansregeringen tillsatte Bostadsplaneringskommittén år 2013. Den rödgröna regeringen har inte gjort någonting åt förslagen förutom att ta emot dem och tacka. Det är lätt att ana att det hänger ihop med Indelningskommitténs arbete, som enligt direktiven man gav ska presentera förslag som gör Sveriges län och landsting väsentligt färre. Ministerns svar bekräftar vår oro att detta kommer att dröja och att förändringarna av indelningen kommer att bli omfattande. Ministern svarar att det är nödvändigt att hänsyn tas till Indelningskommitténs arbete för att en regional fysisk planering ska få en ändamålsenlig utformning. Men vad är det som hindrar att de blivande regionerna från början vet vad som gäller och riggar en organisation för det de ska göra, och att förslaget kommer till kammaren för beslut innan Indelningskommittén är färdig? Bostadsplaneringskommitténs föreslagna tidsplan, det vill säga den som ledande politiska företrädare för 15 regioner uppmanar regeringen att hålla sig till, är att en ny lag om regional fysisk planering ska träda i kraft den 1 januari 2019. Ett regionalt fysiskt program ska vara antaget i varje län senast år 2020. Ska detta bli verklighet måste arbetet påbörjas nu. Ministerns bedömning att Indelningskommitténs slutsatser kan inväntas utan att genomförandet av Bostadsplaneringskommitténs förslag behöver försenas är en önskedröm. Vi som är engagerade i länen vet att frågan är mer komplex än så. Indelningskommittén ska i juni i år redovisa om det är möjligt att genomföra en ny regionindelning redan den 1 januari 2019, men det handlar i så fall om huruvida det är någon region som vill och kan gå före. Slutliga förslag på en ny indelning av län och landsting ska presenteras först hösten 2017, och inte ens regeringen själv vågar väl hoppas att regionkartan kan vara omritad förrän 2023. Bostadsplaneringskommitténs förslag är till skillnad från Indelningskommitténs väl förankrade i riksdagen och över blockgränserna. Förslagen är dessutom, tvärtemot vad regeringen tror, fullt genomförbara oberoende av var regiongränserna går. Människor som pendlar till sitt arbete, tar sig till sina fritidssysselsättningar, hälsar på sina vänner och släktingar och tar sig hem till sin bostad bryr sig inte om ifall de reser över en länsgräns eller inte. Låt mig alltså påminna om att regionerna vill att Bostadsplaneringskommitténs förslag ska genomföras enligt tidsplan. Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen hör till undertecknarna av den debattartikel jag citerat i interpellationen och i mitt svar här. Det betyder att även stora regioner vill ha ett bättre samarbete mellan kommuner, regioner och staten när det gäller planering av bostäder och infrastruktur. Jag vädjar därför till ministern att påskynda arbetet med Bostadsplaneringskommitténs förslag och inte invänta Indelningskommitténs eventuella framgångar med att rita om landets karta.
Herr talman! Jag tackar Ola Johansson så mycket för uppföljningskommentarerna. Det var egentligen ingenting nytt i det Ola Johansson sa, utan det verkar finnas en åsiktsskillnad här. Ola Johansson menar att vi inte behöver vänta in ens det delbetänkande som kommer inom sex månader, alltså i juni det här året, och jag menar att det är för att värna både våra regioner och de människor som eventuellt skulle börja jobba med dessa frågor som vi behöver ha det i beaktande. Det är ett arbete en regering behöver göra för att inte i efterhand vara efterklok och säga att vi inte tänkte på det.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Kaplan för att vi har haft den här debatten. Om än det har varit svävande svar har den varit klargörande. Vi kan inte räkna med att Regionplaneringskommitténs förslag, trots att det var enhälligt, kommer att börja presenteras för oss här i riksdagen förrän Indelningskommittén åtminstone kommit ett steg längre i sitt arbete. Det menar jag är alltför länge. De regioner vi har och de regioner vi kommer att få har, som jag sa tidigare, den kompetens och den kapacitet som behövs för att påbörja det angelägna arbetet att planera för bostäder. Människor som lever nära en länsgräns - jag är själv en av dem - känner inga svårigheter och känner heller inte till vilka problem en eventuellt nydragen läns eller regiongräns skulle kunna innebära för deras möjligheter att arbetspendla, röra sig över gränser, delta i fritidsaktiviteter eller åka hem. Även om regeringen just nu försöker hindra detta i Öresundsregionen tror jag att de nuvarande regionernas och kommunernas förmåga och vilja att samverka över gränserna - såsom man har gjort i Göteborgsregionen, där Kungsbacka har varit delaktigt - ska kunna skapa den bästa livsplatsen åt människor oavsett deras bostadsadress eller härkomst. Det är beklagligt att ministern inte kan ge bättre besked och att angelägna reformer på bostadsområdet dröjer.
Herr talman! Tack för att du lyfter upp den här viktiga frågan, Ola Johansson! Jag tror att alla som följt debatten eller läser protokollet faktiskt vet att det jag sa var väldigt tydligt. Det finns inget dolt eller mellan raderna i det jag sa i mitt inledningsanförande. Det finns också skriftligt, Ola Johansson. Det är inte så att vi ska vänta i flera år med detta, utan det kommer ett delbetänkande senast den 30 juni om det är så att Indelningskommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft 2019. Det är möjligt att det blir krångligt när vi talar om olika årtal. Det är många år till 2019. Men 2016 är i år; vi bytte ju årtal vid årsskiftet. Vi har bara sex månader på oss tills vi faktiskt vet vad som kommer att gälla. Jag har stått i den här kammaren många, många gånger och debatterat med statsråd som har sagt att det kommer en utredning eller ett delbetänkande. Även om det har varit svårt att ta in det har jag förstått att okej, det kommer att dröja några månader och sedan vet vi med mer säkerhet vad det här får för konsekvenser. De här förslagen, som Ola Johansson själv har varit med att ta fram i Bostadsplaneringskommittén, är viktiga. Det är därför som jag tidigare både i den här talarstolen och i medierna har sagt att det är viktiga förslag som kommittén har lagt fram. En del av dessa förslag kommer att kunna bedömas efter deras egentliga vikt och värde. Men när Indelningskommittén bara har några månader kvar tills den ska lämna sitt delbetänkande tycker jag att det är lämpligt att vänta in det.